Herr talman! Det sista kan jag hålla med om. De konkurrenter som det eventuella internationella registret innebär har avtal med sina motparter ute i världen som är skrämmande ur arbetsrättssynpunkt. Jag nämnde i min fråga den rapport som den brittiska sjömansmissionen har skickat till det brittiska överhuset. I den visas på hur problemen ständigt ökar. De kontrakt som skrivs är långa. Besättningen är uttröttad och har låg moral. Den orkar inte ta sitt ansvar bl.a. för fartygssäkerheten. Besättningen har köpta kompetenshandlingar, något som man enligt departementspromemorian tycks vilja släppa fram i enlighet med STCV-konventionen. Vi kommer att stöta på kompetenshandlingar som är producerade i Honduras och Panama, som man kan köpa. prästerna är rädda för att gå ombord, för att de kan bli utsatta för repressalier från vissa rederier, osv.
Herr talman! Jag har läst brittiska sjömansmissionens rapport. Det är skrämmande läsning. Vi måste i Sverige se till att vi kan få en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring, där man undviker den typ av situationer som beskrivs i rapporten. Regeringen kommer att ta sitt ansvar för säkerhet och miljö. Vi hoppas att vi tillsammans med parterna på den svenska sjöfartsmarknaden skall nå fram till en bra situation, där vi kan utveckla svensk sjöfart. Jag har talat mycket om samförståndslösningar. Jag kommer att fortsätta med det. Jag arbetar för att vi skall hitta en balanspunkt, där svensk sjöfart kan utvecklas och bli konkurrenskraftig.
Herr talman! Som departementspromemorian är skriven finns bara förslaget att det är arbetsskadeförsäkringen som skall vara obligatorisk. I övrigt öppnas dörren för att teckna vilka avtal man vill. Sedan får man anmäla till sjöfartsverket vilka undantag som har gjorts. Går man sedan ute i internationell sjöfart med en mängd undantag i avtalet i stil med dem som vissa konkurrenter har, kan man inte förvänta sig att det svenska sjöfartsverket skall ge sig ut i världen för att kontrollera efterlevnaden av avtalen. Jag tror därför att det skulle vara nödvändigt att göra en skrivning där möjligheterna att upprätta rent människofientliga avtal som mer liknar slavkontrakt undanröjs.
Herr talman! Sverige har ca 0,5 % av världssjöfarten. Den svenska sjöfartspolitiken är ännu inte färdigformulerad. Som Bengt Hurtig säger har det kommit en departementspromemoria. Den är nu ute på remiss. Jag har ändå en klar uppfattning och en bestämd målsättning, nämligen att vi skall fortsätta att prioritera sjösäkerhet och miljö.
Herr talman! Jag noterar att kommunikationsministern i den sista meningen inte nämnde personalpolitik. Skulle ett system införas där t.ex. viktiga sociala förmåner förbehålls bara svenska sjömän men inte utländska, uppfattar jag det som ett brott mot regeringsformen 2 kap. 15 § om att människor inte får diskrimineras på grund av deras etniska ursprung.
Herr talman! Jag skall senare under eftermiddagen svara på frågor om dessa saker. Det finns alltså en departementspromemoria. Regeringens politik är ännu inte utformad på det här området. Jag tror att vi är eniga på de flesta punkterna i promemorian när det gäller att stärka konkurrenskraften. En del handlar om vem som skall ha rätt att teckna avtal. På den punkten har regeringen ännu inte gett uttryck för någon politisk uppfattning. Det kommer vi att göra i den proposition som kommer att läggas fram efter det att remissomgången är avslutad.
Herr talman! Vi får hoppas att tendenserna som framkommer i departementspromemorian kan tas som utgångspunkt för skrivningar som gör att det sociala ansvaret uttrycks ordentligt i lagstiftningen. Det räcker inte att överlåta till redarna att ensamma bära det sociala ansvaret. Vi måste som politiker och lagstiftare se till att det finns regler som uppfyller anständiga krav också på det internationella registret.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén, Rolf L Nilson, Olle Söderström har ställt frågor till mig om regeringens senaste infrastruktursatsning. Jag väljer att besvara de nio frågorna i ett sammanhang. Frågeställarna har undrat varför infrastrukturmedel inte tilldelats vissa län och frågat när regeringen har för avsikt att tilldela länen eller särskilda projekt ytterligare medel. Låt mig därför redogöra för förutsättningarna och fördelningsgrunderna för de satsningar som regeringen beslöt den 12 mars. De tidigareläggningar som regeringen har beslutat om har gjorts med de särskilda medel för infrastrukturinvesteringar som riksdagen fattade beslut om förra våren. Riksdagen beslöt att ''det nya anslaget skall användas för att möjliggöra en kraftsamling till större sammanhållna investeringar av nationell betydelse inom järnvägs-, kollektivtrafik och vägområdena som gagnar tillväxten och miljön.'' Denna begränsning och de ytterligare uttalanden angående användningen av anslaget som framgår av utskottets utlåtande utesluter att anslaget används till andra vägar än de större Vägverket och banverket har presenterat förslag på objekt inom ramen för dessa begränsningar som underlag för regeringens beslut. Alla de objekt som har presenterats har inte rymts inom ramen 4 miljarder kronor. Regeringen har därför valt ut objekt med hänsyn till tidpunkten för byggstart, lokaliseringen i landet med hänsyn till arbetslösheten och med beaktande av regionalpolitiska aspekter. Dessa faktorer sammantagna har lett fram till den fördelning på objekt som regeringen har beslutat om. När regeringen kommer att satsa på de län eller objekt som inte fått medel genom beslutet den 12 mars kan jag för dagen inte ge något besked om. Regeringen följer utvecklingen på arbetsmarknaden, och med hänsyn till denna får regeringen bedöma om och när det är erforderligt med ytterligare insatser.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag inte kan påstå att jag är direkt nöjd med detsamma. Jag är snarare utomordentligt missnöjd. Med stora åthävor presenterade kommunikationsministern den 12 mars ett paket om tidigareläggning av infrastruktursatsningar på 4 miljarder kronor. Det är ett helt otillräckligt paket med hänsyn till de stora behoven och den stora arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Men som skåning tycker jag att det är ännu mer anmärkningsvärt att regeringen inte har anvisat en enda krona till tidigareläggning av projekt i Skåne. I februari var nästan hälften av alla anläggningsarbetare utan arbete. Värst drabbade var Malmöhus län, Blekinge län, Södermanlands län och Kopparbergs län. Trots detta anvisar inte regeringen några som helst medel till Malmöhus län. I Skåne finns projekt omfattande 1 miljard kronor med en sysselsättningseffekt på 1 100 årsarbetskrafter. De indirekta sysselsättningseffekterna är också betydande. Genom en tidigareläggning av projekt i Skåne upprätthålls såväl kompetens som numerär inför byggandet av Öresundsbron, som beräknas påbörjas 1993. Länsstyrelserna i de båda länen i Skåne har också gjort upprepade framställningar om tidigareläggning av projekt mot bakgrund av den situation som råder på arbetsmarknaden. Kommunikationsministern säger att regeringen följer utvecklingen på arbetsmarknaden och skall bedöma om och när det är erforderligt med ytterligare insatser. Mot bakgrund av den mycket besvärande arbetsmarknadssituationen bland byggnadsarbetarna i Malmöhus län och Kristianstads län, anser inte kommunikationsministern att det finns skäl att redan nu ta ställning till tidigareläggning av vissa projekt som omedelbart kan påbörjas i Skåne?
Herr talman! Jag vill också tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill uttrycka samma missnöje med svaret som Lars-Erik Lövdén gjorde. Jag tycker att det är oförskämt av kommunikationsministern att slå samman frågor som gäller viktiga infrastruktursatsningar resta av skånska riksdagsledamöter, riksdagsledamoten Bengt Västerbotten. Det är oförskämt mot oss i Skåne att inte ta våra problem på allvar och behandla dem för sig. Jag tycker också att det är oförskämt mot norrlänningarna. Behovet av satsningar i den skånska infrastrukturen är väl känt på kommunikationsdepartementet. Uppvaktningar har gjorts av de båda länsstyrelserna. Man har särskilt understrukit behovet av satsning på en upprustning av järnvägen Malmö--Ystad-- Simrishamn. Det är ett projekt som har stor regional betydelse och viss betydelse för landet som helhet när det gäller kommunikationer med övriga Europa och mellan Danmark och Sverige. Ingenting av detta har fått nåd inför kommunikationsministerns ögon, och det är att beklaga. Jag skulle, liksom Lars-Erik Lövdén, vilja ha ett svar på frågan: Vad krävs i form av arbetslöshet för att kvalificera Skåne för uppmärksamhet och satsningar från kommunikationsministerns sida?
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag måste dock erkänna att jag, liksom mina kamrater från Skåne, är besviken. Man skulle kunna sammanfatta svaret med ordet lugubert -- det var dystert. Kommunikationsministern måste rimligen inse att Malmöhus län, Skåne i sin helhet, är i stort behov av stora satsningar på infrastrukturen. Jag hörde häromdagen i lokalradion att kommunikationsministern hade besökt vårt län, så jag hoppas att kunskapen har blivit något större. Låt mig upprepa några av de argument som jag förmodar att kommunikationsministern mötte i vårt hemlän. Man får ut mer av pengarna om man satsar på bättre kommunikationer i de tätbefolkade områdena av vårt land. Det handlar alltså inte om någon missunnsamhet mot andra delar, utan det är bara ett konstaterande, som flera har gjort. Bra kommunikationer i Skåne och i Malmöhus län gynnar hela Sverige. Skåne ligger trots allt där det ligger. Det finns också färdiga projekt, som både länsstyrelsen och länsarbetsnämnden har presenterat, och en lista över dem har gått upp till regeringen några gånger utan att någonting har hänt. Det finns en mängd olika projekt, både på järnvägssidan och på vägsidan. Arbetslösheten, som har nämnts tidigare, har ökat dramatiskt, och ungefär 40 000 personer står i dag utanför den reguljära arbetsmarknaden. Kommunikationsministern och herr talman! Vi begär inte mer av statliga medel i Malmöhus län eller Skåne, men vi begär vår rimliga andel. Det står i regeringsförklaringen att hela Sverige skall leva. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han delar den uppfattningen: Skall hela Sverige leva? Avslutningsvis skulle jag möjligen vilja varna denna regering för det misstag som den förra regeringen gjorde, som helt glömde bort de södra delarna av vårt land. Det gick väldigt dåligt för den regeringen, och jag hoppas att denna regering inte gör om det misstaget.
Herr talman! Tack för svaret, kommunikationsministern! Det var inte mycket innehåll i svaret, och det löser definitivt inte dagens problem. Svenska folket hade fått vänta länge på regeringens förslag till infrastrukturella satsningar. Det hade talats vitt och brett om det, men när det sedan kom fram visade det sig inte ha mycket innehåll. Den borgerliga regeringen tycks, trots upprepade varningar, t.o.m. från egna ekonomiska rådgivare, fortfarande inte vilja förstå vad som håller på att ske. På annat sätt kan vi inte tolka den brist på handling som i dag råder i den svenska regeringen. Vi som lever i sydöstra Sverige har särskilt stor anledning att oroas. Inte nog med att regeringen är oförmögen att beslutsamt ta itu med arbetslösheten -- nu, när Mats Odell äntligen gör ett valhänt försök att få fart på investeringarna i vägar och järnvägar, finns det inte ett enda objekt för sydöstra Sverige. Vi protesterar bestämt mot denna diskriminering av den landsdel som jag representerar här i riksdagen. Det är ingen brist på lämpliga investeringsobjekt. Vi har redovisat sådana på den politiska sidan, men vi har också från länsmyndigheterna på olika sätt redovisat en mängd olika alternativ. Vi har från länsstyrelsen i Kalmar, både landshövdingen och ledamöter, skrivit om detta. Vi kan från Kalmar län konstatera att den nya regeringen inte investerar en enda krona i länets trafiksystem. Under 1991 års valrörelse utlovade de tilltänkta borgerliga riksdagsledamöterna från länet kraftiga satsningar på länets infrastruktur och på att hela Sverige skall leva. Såväl i den regionalpolitiska utredningen som på andra områden har sydöstra Sverige framhållits som ett viktigt område för regionalpolitiska insatser.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för icke-svaret på min fråga. Jag tror att alla hade den förhoppningen, efter kommunikationsministerns utspel, att det skulle komma en större satsning på infrastrukturen än vad den tidigare regeringen hade planerat in. Därför skruvades förväntningarna upp. Vi kan nu konstatera, att av denna signal blev det ingenting. Järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand, som jag har frågat om, är i dåligt skick och behöver investeringar. Jag frågade också om Bothniabanan, som det har kommit en ny utredning om från banverket. Kommunikationsministern borde därför ha kunnat säga något om den, om han bedömer att byggandet av Bothniabanan har samhällsekonomisk relevans eller inte. Nu är ekonomerna inte så kaxiga. Förr sade de att regeringen skulle sitta stilla och inte föra någon överbryggningspolitik. Nu hörde jag på Ekonomiska klubben att det inte är fråga om att säga nej till överbryggningspolitiken. Alla är överens om att det skall göras stora satsningar på infrastrukturen. Varför gör inte regeringen någonting där?
Herr talman! Eftersom Bo Forslund inte har möjlighet att vara här, vill jag på hans vägnar tacka för svaret på frågan, även om svaret gjorde mig verkligt besviken. När kommunikationsministern aviserade sitt förslag om att satsa stort på infrastrukturen såg vi fram mot det paketet med både spänning och en viss förväntan för Västernorrlands del. Vi trodde naturligtvis att vi skulle få vår del av paketet, med tanke på vägstandarden i länet och behovet av upprustning av järnvägar. Men vi blev djupt besvikna. Vi fick inte en krona till våra vägar, och vi fick mycket små pengar till våra järnvägar. Kommunikationsministern var nyligen i länet, och i fredags i Örnsköldsvik, och då borde han på ort och ställe dels ha kunnat se hur det är ställt med länets vägar och kommunikationer, dels ha fått ordentliga rapporter om hur allvarligt sysselsättningsläget är. Han borde ha fått klart för sig att det verkligen finns ett behov av ökade resurser för att rusta upp vägnätet i Västernorrland. Arbetskraft har vi i överflöd. Länsarbetsnämnden räknar med att 8 % av länets befolkning kommer att vara arbetslös hösten 1993. Västernorrland?
Herr talman! Jag hade ställt en specifik fråga om inlandsvägnätet i Västernorrlands län. Som bekant är vägnätet starkt nedslitet, på grund av mycket tunga timmertransporter. Mats Odell var, som sagt, i Örnsköldsvik och träffade företrädare för skogsnäringen där som påvisade vad detta innebär för skogsnäringen i ökade kostnader för transporterna, genom större slitage på vagnmaterialet. Vägverket i Västernorrland har beräknat -- jag tror att Mats Odell fick del av den siffran -- att det krävs 3,7 miljarder kronor per år i tio år bara för att ta tillbaka eftersläpningen i Västernorrlands vägnät. Det visar vilket gigantiskt problem det här är, framför allt när det gäller inlandsvägnätet, som har så stor betydelse för skogsnäringen. Men det påverkar också privatbilismen. Vi har rätt långa arbetspendlingar för privata personer, som åker på utomordentligt dåliga vägar. Det innebär också ökade kostnader för privatbilismen. Jag tror att man kan tillägga att det inte heller är positivt för turismen att vi är kända för att ha så dåliga vägar. Vägverket i Västernorrland har påvisat att vi har ungefär 60 % av vägnätet asfalterat, att jämföras med landet i övrigt, som har 90 %. Nu är man beredd att riva upp det och återställa det till grusvägar. Man har alltså inte tillräckligt med medel. Jag instämmer i tidigare talares fråga: Vad kommer kommunikationsministern att göra åt det stora problemet? Det är hög tid att någonting görs. Vi hade faktiskt väntat oss ordentliga satsningar.
Herr talman! Även jag tackar kommunikationsministern för svaret, som gör mig lika besviken som det gjort mina länskamrater och övriga talare här. Vi har ett mycket besvärligt arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Tillsammans med Gävleborg har vi nu den högsta arbetslösheten i landet. Det som är mest oroande är att väldigt många ungdomar går arbetslösa -- det är också de som svarar för den största andelen långtidsarbetslöshet. Vi räknar med att i dag ha nästan 5 % arbetslösa. Det är då människor som inte är föremål för arbetsmarknadsåtgärder utan som skulle kunna ta ett arbete i morgon. Prognoserna för framtiden är inte heller speciellt ljusa. Som vi nyss hörde räknar länsarbetsnämnden med en arbetslöshet på 8 % 1993. Den här sommaren räknar man med att arbetslösheten i länet kan komma att uppgå till 6 %. Vi hade hoppats få del av de här satsningarna, att man skulle kunna komma i gång med en del vägprojekt. Det finns ändå ett stort antal projekt i länet som man kan starta med mycket kort varsel. Det finns också ett mycket stort behov av upprustning av vägnätet -- det hoppas jag att kommunikationsministern själv kunde konstatera vid sitt besök. Det finns alltså en lång lista med startklara projekt, och jag hade hoppats att vi i svaret skulle kunna få i varje fall en liten vink om när vi kan få ytterligare medel till Västernorrland. Jag tänker då bl.a. på E 4-an genom länet, som är i mycket dåligt skick. Jag tänker på Vedabron, på

Herr talman! Det är naturligtvis en något övermäktig uppgift att svara på alla dessa inlägg. Jag beklagar att frågorna har klumpats ihop på det här viset; jag har själv inte medverkat till det men borde ha försökt dela upp svaret -- det erkänner jag.

Herr talman! Kommunikationsministern är understundom en ganska rolig debattör, men jag måste säga att jag inte begärde 40 miljarder -- jag begärde något, och vad vi fick var intet. Skillnaden är måhända därför något överdriven. Vad vi från vår del av landet säger är att vi vill ha vår del. Såvitt jag förstår måste väl ändå kommunikationsministern ha rest på några större Europavägar. Sådana finns i Skåne. I Skåne och i Det finns i dag en intressant artikel av Curt Nicolin i Svenska Dagbladet. Han säger precis samma sak som vi och också regeringen säger, nämligen att det är nu satsningarna skall göras, att det är nu de behövs. Jag förväntar mig att regeringen återkommer i det här ärendet. Vi är ju, kommunikationsministern, helt överens om att dessa satsningar behövs, men jag vill återigen varna regeringen för att helt glömma bort Skåne när man diskuterar de här projekten. Det gick som sagt väldigt dåligt för den förra regeringen när man gjorde det. Låt inte mig få skämmas när jag kommer hem till mitt hemlän. Mats Odell bör heller inte låta sina partikamrater skämmas. Tänk på dem också!
Herr talman! Det finns flera aspekter på den här typen av satsningar, när man gör satsningar i en region. En aspekt är att man gör något konkret, att man tillför ekonomiska resurser och minskar arbetslösheten. En annan aspekt skulle kunna kallas psykologisk. Man visar att man bryr sig om också den regionen. Vi kan konstatera att den nuvarande regeringen tydligen inte bryr sig om Skåne. Jag kan förstå att det kan låta exotiskt när länsstyrelsen i Malmöhus län vill ha pengar till en ny väg mellan Klörup och Aggarp. Det kanske är dålig marknadsföring att ta upp det som ett av de viktigaste projekten. Banan Malmö--Ystad--Simrishamn är däremot en framtidssatsning. Det är friskvård. Den satsningen uppfyller alla de krav som Mats Odell ställde på en vettig investering.

Herr talman! Det råder enighet om att infrastruktursatsningar är väldigt bra, eftersom det är en av de viktigaste komponenterna när det gäller regional utveckling. Jag anser att Västernorrland väl uppfyller de kriterier som ställs för att man skall få del av dessa satsningar. Jag vill ställa en fråga som har ställts redan tidigare i debatten: Hur stor skall arbetslösheten i vårt län vara för att vi skall få vara med om satsningarna? Jag skulle också vilja ta fasta på kommunikationsministerns löfte om nya pengar. Kommer Västernorrland att uppfylla de kriterier som är nödvändiga för att vi skall få vara med den gången?
Herr talman! Kommunikationsministern viftar bort sysselsättningsargumentet som skäl för starka och kraftiga infrastruktursatsningar. Jag vill då erinra om kommunikationsministerns svar. Där säger han avslutningsvis: ''Regeringen följer utvecklingen på arbetsmarknaden, och med hänsyn till denna får regeringen bedöma om och när det är erforderligt med ytterligare insatser.'' Det är uppenbarligen arbetsmarknadssituationen som är styrande för regeringens bedömningar. Jag menar att regeringen redan nu har klara belägg och ett klart sakunderlag för att mycket kraftfullare än hittills gå in med infrastruktursatsningar. Sätt er ner och gå igenom situationen och studera byggprognoserna! Ni kommer då att komma fram till att det i Malmöhus län till vintern kommer att finnas en byggarbetslöshet på 30 %. Kommunikationsministern bör också begrunda ytterligare ett skäl. Jag tycker, med tanke på de stora projekt som ligger framför oss när det gäller Öresundsförbindelserna, att kommunikationsministern skall känna stor oro för den utarmning av kompetens och numerär som sker i fråga om byggarbetskåren i Skåne.

Herr talman! Vi har sannerligen inte glömt bort Öresundsbron och de övriga projekt som är knutna till den stora byggnationen. Men det ligger litet längre fram i tiden, med start först senhösten 1993. Det är nu vi upplever den besvärliga situationen på arbetsmarknaden, där vi riskerar en utarmning av byggarbetskåren, av den kompetens vi behöver just inför Öresundsbrobygget. Jag vill ändå ta fasta på det positiva som jag tycker finns antytt i kommunikationsministerns svar, nämligen att kommunikationsministern är beredd att fundera på ytterligare infrastruktursatsningar i det korta perspektivet. Jag vill uppmana kommunikationsministern att redan i kväll gå till departementet och skissera ett sådant paket och ta det till regeringen. Om kommunikationsministern kommer tilll riksdagen och begär mer pengar, exempelvis i kompletteringspropositionen, kan kommunikationsministern vara förvissad om stöd från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag vill ta fasta på det kommunikationsministern nämner i svaret att det skall göras satsningar på infrastrukturinvesteringar som gagnar tillväxt och miljö. Jag har svårt att se att det inte skulle finnas några sådana projekt i Skåne. Jag har också svårt att se att man skulle kunna slå sig till ro i väntan på en förbindelse över Öresund. Det är väl knappast realistiskt att tro att den kommer att sättas i gång under 1993. Rimligtvis måste det dröja betydligt längre innan det bygget kommer i gång. Då måste man göra någonting annat under tiden, medan man ger upp planerna på en bro och i stället satsar på en miljövänlig förbindelse.
Herr talman! Någon brist på investeringsprojekt finns inte i regionen. Det har lämnats förslag och jag vill gärna säga att regeringen omgående bör besluta och anvisa medel till de olika objekten. I sista delen av svaret som lämnades stod att regeringen följer utvecklingen på arbetsmarknaden och att regeringen med hänsyn till detta får bedöma om ytterliggare insatser behövs. Jag kan direkt tala om för ministern att i den regionen behövs dessa objekt. De behöver också komma till utförande för att se till att södra Sverige får den tillväxt och den förbättrade sysselsättningssituation som i dag behövs. Man behöver en förbättring i infrastrukturen för att få en utveckling som är till gagn för regionen och därmed också för Sverige och för parollen Hela Sverige skall leva.
Herr talman! Jag är ensam frågeställare från den borgerliga kanten, men man skall akta sig för att ta detta till intäkt för att synpunkterna bara delas av socialdemokrater runt om i vårt land. Så är det faktiskt inte, kommunikationsministern. Jag tror att det är viktigt att man i dessa sammanhang inte missleds att tro att Skåne bara är Sveriges kornbod och en plats för välmåga. Det har alltid varit den bild beslutsfattarna i Stockholm haft. Det pågår faktiskt en intensiv diskussion i mitt hemlän om att vi borde ta över beslutsfattandet regionalt i högre grad. En sådan situation tycker jag vi bör akta oss för. Vi har inte glömt Öresundsbron, men ibland undrar jag om inte kollegerna i regeringen försöker göra det. Jag är oroad över det. Tills beslutet är definitivt och man sätter spaden i jorden behövs litet annat. I den lista som också jag har med mig finns projekt i mitt hemlän som kan komma i gång omedelbart. De uppfyller kvalifikationerna, och jag hoppas kommunikationsministern kommer tillbaka till dem så fort som möjligt.

Herr talman! Jag får svara i omgångar och det blir litet blandad kompott. Ytterligare satsningar: Jag har föreslagit i budgetpropositionen att riksdagen skall godkänna en ny princip. I lågkonjunkturen har det hänt att entrepenadprisindex har gått nedåt. Projekten blir billigare än vad som är kalkylerat. Vägverket säger att detta ligger på mellan 10 och 30 %. Den besparingen på 8 miljarder begär vi att få använda till ett ökat underhåll av vägnätet. Den kan då användas till de projekt ni har nämnt här som är underhållsprojekt, inte minst i Västernorrland där det finns en mycket dålig undergrund. Där finns en geologisk struktur med silt som binder vatten osv. Det är ett mycket stort problem som kostar väldigt mycket pengar. Vi hoppas kunna öka underhållet genom att få ta pengar från det här kontot och satsa på underhåll i stället. Sven Lundberg och Bengt Kronblad kom tillbaka med en lista på ett antal projekt. Problemet, mina vänner, är att riksdagen förhindrar oss att använda anslaget K1 för dessa projekt. Det finns inga projekt i Kalmar län, där man får anslaget K1. Detta är problemet. När det gäller Skåne måste det fattas ett antal strategiska beslut av typen var skall riksbangård syd ligga någonstans. Man kan inte bara bygga järnvägsspår på måfå ute i terrängen, även om den är lätt att bygga i ute i Skåne. Man bör ändå fatta en del sådana beslut innan man börjar dra fram järnvägar. Det är den typen av beslut som måste fram. Skåne har ett mindre avståndshandikapp än resten av Sverige. Skåne kommer inom en nära framtid att få många satsningar på infrastrukturen.
Herr talman! Jag beklagar att jag blir tvungen att kommentera att kommunikationsministern nu är förhindrad att göra någonting på grund av tidigare beslut. Det kan inte vara så att en regering och en kommunikationsminister känner sig helt låsta och inte kan ta några initiativ, så att den tidigare socialdemokratiska regeringen styr allt även in i framtiden. Jag hoppas att kommunikationsministern nu tar egna initiativ och kommer till riksdagen. Jag hoppas att han begär pengar och satsningar.

Herr talman! Detta kommer att bli mitt sista inlägg med tanke på att jag har ett tjugotal frågor kvar att svara på. Sven Lundberg vill upphäva den tidigare socialdemokratiska regeringens beslut. Det kanske är väl grundat i vissa fall. Men det här är något annat och allvarligare. Jag kan försäkra att om vi skulle ta av anslaget K1 i det här fallet, skulle jag omedelbart hamna inför konstitutionsutskottet. Det går alltså inte. Det är inget vi kan bestämma. Riksdagen måste själv ändra sitt beslut.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om regeringen står fast vid avtalet med den danska regeringen om att det skall byggas en broförbindelse för väg och järnvägstrafik mellan Bakgrunden till frågan är den promemoria som miljö och naturresursdepartementet upprättat och översänt till Svensk-Danska Broförbindelsen AB. Promemorian har av massmedia uppfattats som om regeringen nu kräver en förnyad utredning av ett tunnelalternativ. Sveriges regering och Danmarks regering har ingått ett folkrättsligt bindande avtal om en fast förbindelse över Öresund. Av avtalet framgår att förbindelsen utgår från en konstgjord halvö vid Kastrups flygplats och korsar Drogden i en sänktunnel till en konstgjord ö sydväst om Saltholm. Förbindelsen fortsätter härifrån som en lågbro och vidare som en högbro över farlederna Regeringen har beslutat att utformningen av denna förbindelse skall prövas enligt 4 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. Inför denna prövning skall sökanden upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. i nämnda lag och redovisa det material i övrigt som behövs för remissinstansernas ställningstagande till ansökningen samt för regeringens prövning av denna. Regeringen har ingen annan uppfattning än att arbetet skall utföras i enlighet med överenskommelsen.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret som jag är nöjd med. Jag har frågat kommunikationsministern om regeringen står fast vid avtalet med den danska regeringen om att det skall byggas en broförbindelse för väg och järnvägstrafik mellan Jag har inte ställt frågan därför att jag på något sätt tvivlar på kommunikationsministerns ambitioner och vilja i det här avseendet. Men jag känner utomordentligt stor oro för andra i regeringen -- framför allt centerpartisterna som uppenbarligen har en annan uppfattning. Miljö och resursdepartementet vill uppenbarligen på nytt aktualisera tunnelalternativet. De riktlinjer för miljöprövningen som departementet utfärdat kan i alla fall tolkas på det här sättet. Riktlinjerna vållade också stor uppmärksamhet i massmedia och uppfattades som om det skulle göras en förnyad utredning om tunnelalternativet. Nu har tunnelalternativet utretts och avvisats av riksdagen och den danska regeringen. Därmed borde den saken vara ur världen. Jag uppfattar kommunikationsministerns svar som att regeringen nu i sin helhet står bakom den överenskommelse som träffats mellan den svenska och danska regeringen. Jag hoppas att den signalen också går in i miljödepartementet och de centerpartister som huserar där.

Herr talman! Då är jag ännu mera nöjd med kommunikationsministerns svar.

Herr talman! Karin Pilsäter har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga för att verka för att interrailsamarbetet i Europa fortsätter. Interrailsamarbetet i Europa avgörs närmast inom Frankrike, Spanien och Italien, har det bl.a. framförts att reglerna för interrailsamarbetet inte skulle vara förenliga med EG:s kommande bestämmelser angående gränsöverskridande trafik. Norden, Tyskland och Holland, protesterat mot att interrailsamarbetet inte längre upprätthålls. Frågan kommer ånyo att behandlas av UIC i april månad 1992. SJ kommer därvid att arbeta för fortsatta möjligheter till att ''tågluffa'' i Europa.
Herr talman! Efter den här långa debatten som vi nyss har hört angående vägar och järnvägar i Skåne och Norrland, kan det vara intressant att också diskutera hur vi skall använda dem när de är färdiga. Utan att överdriva kan man konstatera att interrailkortet är en succé. Mer än 70 000 svenskar köpte interrailkort förra året. Interrailkortet finns för människor i alla åldrar. Att tågluffa har blivit en folkrörelse, och tack vare interrailkortet kan människor resa och uppleva hela Europa. Europa är på olika sätt splittrat, men genom interrailsamarbetet har människor i Europa förenats -- med ryggsäck och gymnastikskor är vi alla ganska lika. Självfallet lockas många nordbor till Sydeuropa, inte bara av sol och värme utan därför att det faktiskt är billigare att turista där. Nu har bl.a. Spanien, Frankrike och Italien kommit med signaler om att börja dra sig ur. Man bör då fråga sig varför de gör det. Det verkar mycket konstigt att EG-samarbetet skulle sätta hinder för gränsöverskridande passager. Jag trodde EG samarbetet skulle syfta till att upphäva sådana hinder. Jag vill därför fråga: På vilket sätt kommer SJ att arbeta för det här samarbetet och vad kan regeringen göra därutöver?

Herr talman! En orsak till att länderna i Sydeuropa kanske har blivit litet negativa är att de inte riktigt har förstått vad vi har att erbjuda. De upplever det kanske som att vi kommer till deras länder utan att ha något att erbjuda i gengäld. Frågan är om vi inte skulle kunna ägna oss litet mer åt marknadsföring för att informera om vad vi faktiskt har att erbjuda. Man kan t.ex. marknadsföra Inlandsbanan nere i Sydeuropa genom att framhålla att människor kan komma hit och se midnattssol och åka genom Europas sista vildmarker. Förhoppningsvis kommer Inlandsbanan att vara kvar efter alla miljonsatsningar. Man kan arbeta för att bussbolagen kommer in i systemet med rabatter eller att man kan få åka på interrailkortet. Näringslivet kan kanske vara med och sponsra interrailresenärerna, osv. Jag avslutar med att verkligen uppmana kommunikationsministern och SJ att göra allt för att undvika att det här europeiska samarbetet spårar ur.

Herr talman! Med hänvisning till en nyligen publicerad departementspromemoria om en ny svensk sjöfartspolitik har följande frågor ställts. Ines Uusmann har frågat mig om jag avser att lägga fram ett förslag till riksdagen om ett särskilt fartygsregister, vilket skulle göra tusentals svenska sjömän arbetslösa. Sten Östlund har frågat arbetsmarknadsministern om han avser föreslå lagregler som tar bort anställningstryggheten för svenska sjömän på svenska fartyg i ett särskilt register. Monica Öhman har frågat arbetsmarknadsministern om han avser att föreslå ingrepp i existerande svenska kollektivavtal för svenska fartyg. Doris Håvik har frågat socialministern om han avser att föreslå lagregler som diskriminerar utländska medborgare på svenska fartyg i vad gäller rätt till social trygghet enligt lag om allmän försäkring. Georg Andersson har frågat kulturministern om regeringen kommer att tillåta svenska företag att importera gästarbetare som inte omfattas av samma rättigheter som svenska arbetare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall svara på samtliga dessa frågor. Jag besvarar dem i ett sammanhang. I den tjänstemannapromemoria som nyligen publicerats redovisas olika åtgärder för att stärka svensk sjöfart. Förslagen är nu ute på remiss. Först därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, som egentligen inte var något svar. Jag måste säga att jag faktiskt tycker att det är en mycket märklig fördelning av arbetet inom regeringen, om det är kommunikationsministern som också skall ansvara för de arbetsrättsliga frågorna. Jag hade ställt min fråga till arbetsmarknadsministern, som mig veterligt fortfarande har ansvaret för de frågorna. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen visar en viss nonchalans mot oss. När vi försöker rikta oss till de statsråd som har ansvaret för ifrågavarande område, slås allting ihop i ett enda svar. Eftersom Mats Odell tagit på sig det här ansvaret, får jag väl ta mig friheten och ställa en fråga till honom: Om man inte uppnår de resultat som man förväntade sig, är man då beredd att ingripa, lagstifta och ta från sjöfolket rätten till kollektivavtal? Jag vill ha svar.

Herr talman! Visst finns det utländska sjömän på svenska fartyg, och de har rätt till social trygghet. De har rätt till pension när de avgår från sin tjänst. I denna promemoria står det på ett ställe att det är både önskvärt och rimligt att liknande arbets och lönevillkor gäller för lika arbete på samma arbetsplats. Men det är ju just detta som skall tas bort. Härigenom har man sett till att svenska sjömän inte skall jobba på dessa båtar, utan där skall det vara enbart utländsk besättning. Eller skall det vara skillnader i löner på samma fartyg? Eller skall det vara som i Norge, där bara befälet har norsk anställning och manskapet består av några få? Detta är en väldigt viktig fråga. Ni på departementet måste väl ändå ha tänkt efter innan ni skrev denna promemoria och satte era tankar på pränt. Det hela är mycket dunkelt uttryckt. Vid en remissomgång borde ju de som läser promemorian kunna förstå vad som står i den. Jag efterlyser en översättning av innehållet, kommunikationsministern.

Herr talman! Vad är rätt? Vad är fel? Vad är en rätt moral och etik i detta sammanhang? Hotet mot svensk sjöfart utgörs av vårt för höga kostnadsläge. Nu hoppas vi att parterna förhandlar om förslaget. Departementets tjänstemän har avgett en promemoria som föreslår en lagstiftning, som kan vara nödvändig för att göra svensk sjöfart konkurrenskraftig. Jag vet att en del av de inblandade tycker att det vore bättre att flagga ut dessa fartyg. Då måste vi fråga oss: Vad är det för moral, att dessa fartyg inte längre skulle lyda under t.ex. svenska säkerhets och miljökrav? Det är alltså inte lätt att veta exakt vad som är rätt och fel här. Jag har sagt att jag arbetar för breda samförståndslösningar i den klassiska Saltsjöbadsandan, och det står jag fast vid. Men jag kan, herr talman, inte i dag -- en vecka efter publiceringen av departementspromemorian -- ha en definitiv uppfattning. Remissinstanserna måste först få säga sitt, och sedan kommer det att läggas fram ett förslag från departementet i form av en proposition.

Herr talman! Jag vet inte vilken erfarenhet Sten Östlund har av arbetet på ett departement, men det går faktiskt till så, att tjänstemännen i det här fallet -- utifrån den skrivning som fanns i budgetpropositionen -- har utarbetat ett förslag. Förutsättningarna var att rederistödet skulle upphöra och att flagglagen har tagits bort. När Sverige är på väg in i ett EES-avtal med frihet för varor, tjänster, kapital och personer kan vi inte ha särskilda lagar för överlåtelse av fartyg. Det är en orimlighet. Utifrån dessa förutsättningar har nu departementets tjänstemän utarbetat ett förslag. Låt oss nu, Sten Östlund, i lugn och ro avvakta vad parterna kommer fram till och vad remissinstanserna säger. Därefter kommer departementet och regeringen att lägga fram ett förslag, och låt oss sedan diskutera det förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Kommunikationsministern har ju haft en tuff eftermiddag, men den börjar närma sig sitt slut. Den fråga som jag har ställt kan vid första påseendet synas mycket enkel. Men den har tillkommit med anledning av det pressmeddelande som har utformats på kommunikationsministerns departement av hans informationssekreterare. När det gäller den ram som regeringen har att arbeta med när det gäller infrastruktursatsningar -- ca 20 miljarder, varav det mesta är ett arv från den gamla socialdemokratiska regeringen -- visade det sig när jag försökte göra en summering att med de inteckningar som är gjorda finns det inga mer pengar. Då är frågan berättigad. Det vore av intresse av få reda på kommunikationsministerns egen inställning och ambition beträffande de bägge stora infrastrukturprojekten genom Gävleborgs län, som inte är regionala utan fast mer av nationell karaktär. Det som står i svaret, att det är riksdagen som beslutar om tilldelning av medel, är riktigt. Men det som riksdagen inte fattar beslut om är den nuvarande regeringens ambitioner att fullfölja stora och för hela landet viktiga projekt. Jag skall förtydliga min fråga: Vad är kommunikationsministerns uppfattning? Är ambitionen i departementet att dessa jobb skall fortgå kontinuerligt tills de är klara?
Herr talman! Jag önskar nästan att Axel Andersson hade varit här litet tidigare på eftermiddagen när jag var kringgärdad av ledamöter från framför allt Skåne och Västernorrland vilka inte tyckte att de hade fått något. Axel Andersson representerar ändå en del av landet som har fått hundratals miljoner, men han är ändå inte nöjd. Jag förstår att han vill ha ett besked om när allt detta står klart. Svaret på den frågan är att jag inte vet det. Vårt land har så enorma behov av satsningar på infrastrukturen. Därför är det minst sagt vanskligt att stå här och tala om ungefär när olika stråk kan vara färdigbyggda. Exempelvis utbyggnaden av de motorvägar som riksdagen har enats om bör byggas ut innebär en kostnad på ca 60 miljarder kronor. Det är alltså enorma pengar som behövs. Gävleborgs län är inget undantag. Jag kan alltså inte, herr talman, svara mer exakt på Axel Anderssons fråga än vad som framgår av det skriftliga svaret. Ambitionen från regeringens sida är att vi skall fortsätta att bygga ut infrastrukturen. Vi hoppas kunna minska konsumtionen, både hos hushållen och hos den offentliga sektorn, för att kunna öka investeringarna, så att vi långsiktigt skall kunna fortsätta att arbeta och bo här i vårt nordliga land.
Herr talman! Jag tackar återigen för svaret. Till slut kom regeringens ambition fram. Och om jag skall tolka det som kommunikationsministern sade på ett välvilligt sätt innebär det att han liksom jag anser att projekten mår bäst av, och blir billigast, om de sköts kontinuerligt. Jag vill emellertid tillfoga en sak. Mats Odell sade att jag inte är nöjd. Men det var att ta i litet grand. Jag uttryckte min uppskattning över att detta har kommit till stånd. Men på en punkt är Mats Odells tolkning riktig, nämligen när det gäller vad den ordentliga satsningen på Ostkustbanan på drygt 200 miljoner innebär i antal arbetstillfällen. Jag har kontrollerat detta med banverket. Det framgick då att ett delprojekt på ca 40 miljoner sysselsätter människor utanför verket och utanför myndigheten. Och med en byggarbetslöshet i Gävleborg på 30 % i dag, den högsta i Sverige, är det naturligtvis otillfredsställande att man inte har fått mer sysselsättningsskapande delar i detta projekt.

Herr talman! Jag vill till sist säga att den information som jag har innebär att banverkets anläggningsarbeten, under själva rälsen, till hundra procent är entreprenader och inte egenregiarbeten.
Herr talman! Det stämmer nog. Men om vi skulle knyta ihop denna diskussion innebär det att kommunikationsministern är beredd att stödja ett kontinuerligt utförande av detta objekt, vilket successivt kan ge arbetstillfällen och även lätta på trycket i den nuvarande svåra arbetsmarknadssituationen.

Herr talman! Monica Öhman har frågat mig om det skall fungera så att departementet stoppar förslag som innebär att en länsstyrelse inom sitt område tar ansvar för arbetsmarknadssituationen. att trafiksäkerhetsverkets registeravdelning skulle bereda ett förslag till utlokalisering av bilregistret till Arjeplog. TSV fann att en utflyttning enligt länsstyrelsens förslag framstod som olämplig och redovisade därför ett eget förslag till verksamheter som går att lokalisera till Arjeplog. Länsstyrelsen har i en skrivelse till regeringen i december förra året hemställt att TSV ges i uppdrag att genomföra de av verket föreslagna åtgärderna. När TSV lade fram sitt förslag utgick verket från att fritidsbåtsregistret skulle vara kvar och att det därför kunde skötas från Arjeplog. En annan verksamhet som också skulle kunna administreras därifrån var kilometerskatten. Efter att TSV lagt fram sitt förslag har förutsättningarna förändrats. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att fritidsbåtsregistret skall avvecklas. Även kilometerskatten torde komma att avskaffas som en följd av den europeiska integrationen. Som jag har sagt i kammaren tidigare i dag kommer regeringen under försommaren att i en proposition ta upp förslag till riktlinjer för och organisation av det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Eftersom biloch körkortsregistreringen kommer att behandlas i propositionen vore det fel att nu ta ställning till en eventuell utlokalisering av registerverksamheten.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Anledningen till min upprördhet -- jag måste erkänna att jag blev ganska upprörd när jag fick informationen i fråga -- är följande. När den här kammaren har diskuterat regionalpolitik har vi från Norrlandslänen många gånger hävdat att verksamheter måste utlokaliseras från bl.a. det aktuella området för att få en bredd på arbetsmarknaden. Men samtidigt har riksdagen sagt att respektive län måste ta ett inomregionalt ansvar. Arjeplog befinner sig redan i en besvärlig situation. Och värre lär det bli om Laisvallgruvan läggs ner, vilket väl nästan allt nu tyder på. Vi i länsstyrelsen har därför känt att vi måste ta ett ansvar för den här orten. I total politisk enighet fattades således beslutet om att flytta den här enheten från länsstyrelsens centrala kansli i Luleå upp till Arjeplog. Detta skapar naturligtvis upprördhet bland personalen. Människorna är inte beredda att flytta till Arjeplog, och det har vi väl förståelse för. Men samtidigt har vi lyckats föra ut våra argument. Vad händer då på departementet när det gäller det här beskedet? Ja, naturligtvis framstår politikerna i Norrbotten som, skulle jag vilja säga, virrhöns. Man får stöd av departementet men inte av oss, dvs. de egna. Jag tycker nog att man bör fundera två gånger innan en sådan här begäran avslås. I länet har vi tagit en ordentlig match, och vi förväntade oss faktiskt litet stöd söderifrån.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att trafikföretag och trafikhuvudmän ges möjlighet att tidigarelägga beställningar av spårburna fordon. milj.kr. för perioden 1991--2005. Motsvarande gäller för överenskommelsen i Göteborgsregionen, där Göteborgs kommun åtar sig att upprusta spårvägen och genomföra nya spårvägsinvesteringar. Något anslag inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som får användas för mera omfattande inköp av rullande materiel inom kollektivtrafiken har hittills inte funnits. Anslaget Byggande av länstrafikanläggningar omfattar visserligen delposten Bidrag till investeringar i trafikmedel m.m., men den posten är för budgetåret 1991/92 endast på 70 milj.kr. och är helt intecknad. Av det statliga anslaget Investeringar i trafikens infrastruktur är 5,5 miljarder reserverade för storstadsregionerna. Som namnet på anslaget anger får medlen dock inte användas för investeringar i rullande materiel. Jag kan däremot glädja Elvy Söderström med att säga att genom det förslag som finns i regeringens proposition om ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken och som beslutades den 12 mars i år möjliggörs en tidigareläggning av inköp av t.ex. regionaltåg. Förslaget innebär att statens förhandlare för köp av interregional persontrafik får som ett alternativ till driftsbidrag förhandla om upphandling av rullande järnvägsmateriel. I stället för att upphandla själva trafiken köper staten rullande järnvägsmateriel som sedan får disponeras av den som får trafikeringsrätten för avsedd trafik. Staten står med andra ord för kapitalkostnaderna för trafiken, medan trafikeringsrättsinnehavaren står för trafikdriften. Härigenom möjliggörs en förnyelse av vagnparken och därmed också en effektivisering av trafiken. Nybeställningarna bör också kunna få sysselsättningsskapande effekter. Jag vill tillägga att motsvarande förfarande har tillämpats på en länsjärnväg, nämligen Blekinge kustbana, där helt nya tåg satts in i trafik. Inköpen av vagnarna har finansierats med det statliga tioåriga driftsbidraget. En tät trafik på banan med komfortabla vagnar har medverkat till ett kraftigt ökat resande, vilket är mycket glädjande.

Herr talman! Det är väldigt bra när man, utan att nya pengar anslås, kan använda de pengar som redan är anslagna på ett mera kreativt sätt och det är ju vad det här är fråga om. Det handlar alltså om att göra kollektivtrafiken så attraktiv att den blir lönsam. Jag måste ändå påminna om att det inte är kommunikationsdepartementet eller regeringen som köper de här vagnarna eller den här trafiken. Om riksdagen hinner fatta beslut i ärendet under vårriksdagen, och jag utgår från att så kommer att vara fallet, måste den här möjligheten föreligga redan före halvårsskiftet.

Herr talman! Till att börja med tackar jag kommunikationsministern för svaret, som jag dock tycker visar en viss passivitet från regeringens sida. Ånge är en liten inlandskommun med drygt 12 000 invånare som har drabbats väldigt hårt under de senaste åren av stora industrinedläggningar. Kommunen är extremt beroende av statliga arbetstillfällen. SJ och posten är stora och dominerande arbetsgivare inom kommunen. När det gäller SJ har man under årens lopp ideligen fått uppleva små indragningar av verksamheten. Och nu aviserar posten neddragningar som kan få mycket stora konsekvenser för Ånges del. Om det värsta alternativet blir ett faktum för Ånges del blir det ett dråpslag mot Ånge kommun, fullt jämförbart med en nedläggning av Volvos verksamhet i Göteborg. Sett till kommunens storlek blir konsekvenserna väldigt stora. Det får också följdeffekter för det privata näringsliv som finns kvar. I och med att samhällsservicen dras undan och arbetstillfällen försvinner på den statliga sidan påverkas också detta. Jag förstår av kommunikationsministerns svar -- om jag uppfattar det rätt -- att han inte tycker att de statliga verken skall ta något speciellt regionalpolitiskt ansvar. Posten skall enbart göra de affärsmässiga bedömningarna. Jag hade på känn att kommunikationsministern hade den inställningen, trots de direktiv som tidigare har funnits för statliga verk att även ta regionalpolitiskt ansvar. Men min fråga gällde faktiskt om regeringen tänkte vidta några åtgärder för att stötta näringslivet och verksamheten i Ånge om neddragningarna blir verklighet.
Herr talman! Låt oss börja med att titta litet grand på posten. Posten har länge varit ett s.k. naturligt monopol. Vissa saker har gått väldigt bra och man har tjänat mycket pengar på de verksamheterna, pengar som har använts för att subventionera olika typer av verksamhet som inte har gått så bra. Det som nu har hänt är att posten har fått konkurrens på de mest lönsamma affärsområdena. Det har gjort att man har varit tvungen att sänka priserna undan för undan. Posten har också utsatts för konkurrens genom att telefax är ett kommunikationsmedel som utnyttjas mer och mer och som gör att brevsortering och annat sådant får ett helt annat underlag än den hade tidigare. Detta är den faktiska verklighet som man har att hantera. Nu har posten ändå valt att ha kvar terminalen för post och ekonomipaket i Ånge, mycket beroende just på det regionalpolitiska läget. Det, Hans Stenberg, är en aktiv regionalpolitisk insats som posten gör. Det måste vi faktiskt hålla i minnet. Mellansverige och norra Sverige har historiskt gjort orten till ett naturligt val. Men eftersom en ökad andel av breven distribueras med s.k. elektronisk post -- fakturor m.m. skrivs ut, kuverteras och sorteras nära mottagaren -- har järnvägsbefordran minskat i betydelse. Regeringens huvudstrategi är att föra en ekonomisk politik som leder till att hela Sverige skall leva. Det förutsätter att en så oerhört viktig verksamhet som posten är konkurrenskraftig och kan fortsätta sin verksamhet över hela landet. Därför måste posten vara effektiv i sin kärnverksamhet. Det är det bästa sättet att garantera att den också kan åta sig sina viktiga sociala och regionalpolitiska uppgifter.
Herr talman! Kommunikationsministern säger här att pakethanteringen i Ånge blir kvar. Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern: Är det helt klart att det är så? När jag var i kontakt med fackliga företrädare inom posten under förra veckan, hade man där inte fått något klart besked i den frågan. Man såg med stor oro på vad som var på väg att hända. Jag hoppas att det svar som kommunikationsministern har gett är riktigt och att den delen av verksamheten är tryggad. Den konkurrens posten utsätts för och den marknadsorientering som man tvingas till är ett bekymmer på många områden för just Norrlands inland, ja, för inlandet över huvud taget. När man skall konkurrera på helt kommersiella grunder krävs det att staten går in med särskilda riktade insatser för glesbygden, annars kommer det inte att finnas underlag för någon service på de orterna.
Herr talman! Det är alldeles rätt, och därför har också regeringen i budgetpropositionen anslagit 300 milj.kr. för regionalpolitiska och sociala tjänster som postverket skall utföra.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Beatrice Ask för svaret. Jag hade ställt interpellationen till finansministern, och det var inte utan tanke. Jag hade mycket gärna sett att jag hade fått ett svar av finansministern, eftersom det här enligt min mening handlar om hur man använder sig av pengarna. Det handlar om den ekonomiska politiken, om den skall ha ett mänskligt ansikte eller inte och om den skall vara effektiv eller inte, och det handlar mindre om innehållet i skolan. Nu får jag inget svar, vare sig på den första eller den andra frågan. Jag frågade: Är det mänskligt att göra på det här viset? Den frågan får jag inget svar på. Jag frågade också: Är det samhällsekonomiskt att göra på det här viset? Inte heller den frågan får jag något svar på. Mina egna bedömningar i denna fråga är att detta inte är samhällsekonomiskt eller mänskligt försvarbart. Skälet är att de här s.k. besparingarna faktiskt inte innebär några besparingar. Om man genomför de förväntade neddragningarna på komvuxområdet innebär det att en stor mängd människor antingen får återgå till arbetslöshet eller försöka komma in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att den vägen skaffa sig en utbildning, vilket är en mycket dyrare lösning på det här problemet än den nuvarande komvuxutbildningen. Jag besökte en skola i Malmö när de här frågorna var aktuella. Där gick elever, lärare, rektorer och övrig skolpersonal till storms mot förslaget. På komvux 2 i Malmö, som jag har tagit upp i min interpellation, hade man gjort en snabb enkät för att undersöka vad de som gick på skolan hade för alternativ och hur de finansierade sina studier. Det visade sig att för 69 % av de elever som gick på skolan var målet att få kompetens för högskoleutbildning. 47 % av eleverna studerade på grund av arbetslöshet eller arbetsskada. För 55 % var alternativet arbetslöshet. Endast 21 % av eleverna finansierade sina studier genom bidrag. De andra finansierade studierna genom studielån eller genom att också arbeta. 70 % av eleverna hade mindre än tolv års grundutbildning. 64 % av de studerande var kvinnor. Man frågar sig när man läser svaret hur det är möjligt att föreslå en sådan här neddragning, hur man över huvud taget kan motivera det samhällsekonomiskt. Det är ju svaret på de frågorna jag är ute efter, men jag får inget svar. Beatrice Ask skjuter i stället ifrån sig frågan och säger att det här är kommunens ansvar. Hon säger att vi inte har med detta att göra, att vi har gett ett sektorsbidrag till skolan och att kommunerna sedan själva får fördela bidraget. Om det inte skall finnas något som helst nationellt ansvar för den kommunala vuxenutbildningen skall man enligt min uppfattning helt och hållet skära bort den delen från utbildningsdepartementet. Det finns ju ingen anledning att ha en del av ett departement som bara sysslar med att räkna ut hur mycket pengar det skall vara i en påse som går ut till kommunerna. Jag frågar verkligen Beatrice Ask om det är meningen att det inte skall finnas något nationellt ansvar över huvud taget för den kommunala vuxenutbildningen. Hur har man i regeringskansliet tänkt sig att man skall bredda rekryteringen till högskolan om man inte har de avslutande stegen i den kommunala vuxenutbildningen som för en majoritet som går där är målet? Hur har man tänkt sig att utbildningsnivån i industrin i Sverige i dag skall höjas? Den är låg, det vet vi. Den är lägre i medeltal än vad den är i Sveriges konkurrentländer, och det finns all anledning att höja grundutbildningen. Hur har man tänkt sig att göra det om man inte har komvux? Hur har man tänkt sig att komma till rätta med den uppenbara snedrekrytering som fortfarande finns till högskolorna om man inte använder sig av komvux? Det här är bara några frågor som man ställs inför. Men jag tycker som sagt att det hade varit klädsamt om jag i alla fall hade fått någon kommentar avseende mina frågor. Är det mänskligt att göra på det här sättet i det arbetsmarknadsläge som vi vet att vi har? Vi vet att en majoritet av dem som på det här sättet skulle ställas utan utbildningsmöjligheter har alternativet arbetslöshet att gå till. Är det samhällsekonomiskt försvarbart i det här läget att dra in nödvändig utbildning och i stället betala ut arbetslöshetskassa eller socialbidrag?